Fru talman! Leif Pettersson har ställt ett antal frågor angående infrastruktur i Pajala. Vilka åtgärder, förutom det futuristiska eltradarförslaget, planeras för att säkerställa transporterna av malm mellan Kaunisvaara och Svappavaara? Vilka åtgärder planeras för att stärka vägnätet i övrigt i Pajala kommun, främst vad gäller väg 99 och väg 392? Vilka åtgärder planeras för att förstärka flygtrafiken till och från Pajala-Ylläs airport? Vilka åtgärder planeras för att säkerställa en väl fungerande telefon och internettrafik till och från Pajala? När det gäller svar på frågan angående åtgärder som planeras för att säkerställa transporter och för att stärka vägnätet i övrigt hänvisar jag till det uppdrag som regeringen gav till Trafikverket nyligen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan Kaunisvaara i Pajala kommun och Svappavaara i Kiruna kommun samt möjligheten att tillgodose de kommande transportbehoven och de effekter som uppkommer med anledning av dessa. Uppdraget kan innefatta förbättringsåtgärder på det befintliga statliga vägnätet såväl som ny infrastruktur. I uppdraget ingår dessutom att undersöka förutsättningarna för att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 juni 2012. Länsstyrelsen i Norrbottens län har ansvar för att prioritera investeringar på väg 99 och väg 392. Trafikverket har under 2011 genomfört drift och underhållsåtgärder på väg 99 och 392 för att möta den ökade transportvolymen av insatsvaror till gruvområdet. Väg 99, delen Kaunisvaara-Autio, ingår i det utredningsarbete som Trafikverket tillsammans med andra intressenter bedrivit 2011-2012. När det gäller frågan om vilka åtgärder som planeras för att förstärka flygtrafiken till och från Pajala-Ylläs airport börjar jag med att konstatera att den svenska inrikes flygtrafiken sedan länge är avreglerad. Om en regionalpolitiskt viktig linje inte kan klara sig på egna ben kan staten gå in och upphandla trafiken på den linjen. Detta sker i så fall genom Trafikverket, som också har upphandlat trafiken på linjen mellan Pajala och Luleå. Detta betyder att trafikunderlaget på linjen inte är tillräckligt för att trafiken ska kunna bedrivas på rent kommersiella grunder. Staten har gjort betydande insatser för att ge goda förutsättningar för att man ska kunna resa med flyg till och från Pajala. Dels har staten varit med och finansierat byggandet av flygplatsen. Dels subventionerar staten den upphandlade trafiken mellan Pajala och Luleå med betydande belopp. Och dels utgår statligt driftsbidrag till flygplatsen. Eftersom, såvitt jag förstår, det finns gott om ledig kapacitet ser jag positivt på om flygplatsen och flyglinjen kan komma att utnyttjas i större omfattning. Regeringen planerar inga särskilda ytterligare åtgärder när det gäller flygtrafiken till Pajala. När det gäller frågan om vilka åtgärder som planeras för att säkerställa en väl fungerande telefon och internettrafik ligger ansvaret i regeringen hos it och energiminister Anna-Karin Hatt. Jag kan meddela att regeringens it-politik bygger på väl fungerande marknader och att det i första hand är operatörerna som ska tillgodose användarnas behov av bra och prisvärda tjänster, såväl i Pajala som i Stockholm. Statens huvudsakliga ansvar är att se till att marknaden fungerar effektivt och att det finns goda förutsättningar för att driva verksamhet i alla delar av landet. Kommuners, läns och regioners engagemang är viktigt. Även samspelet mellan samhällets alla nivåer och näringslivet är av betydelse. I områden där marknaden inte fungerar tillfredsställande och allmänna intressen inte tillgodoses måste dock det offentliga under vissa omständigheter träda in. Regeringen gör därför riktade insatser under perioden 2012-2014 och satsar en halv miljard på bredbandsutbyggnad i områden där det inte är lönsamt för marknaden att bygga ut. Dessutom kommer Post och telestyrelsens tilldelning av tillstånd i det så kallade 800-megahertzbandet att få stor betydelse för bredbandstillgången i glest befolkade områden. I bandet finns ett täckningskrav som innebär att en aktör ska använda upp till 300 miljoner kronor de närmaste åren för att erbjuda bredbandstäckning till de fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen som i dag saknar möjlighet till bredband med en hastighet om minst 1 megabit per sekund.
Fru talman! Jag ber naturligtvis att få tacka för svaret. Och jag kan inte låta bli att konstatera att det den här gången i alla fall är rätt vägar som tas upp i svaret. Dessutom är det rätt flygplats och rätt kommuner när det gäller infrastruktursatsningarna. Men det hjälper inte. Statsrådet och regeringen verkar inte förstå vad som sker i en kommun som sedan 50-talet minskat i befolkning och som verksamheter ständigt flyttat ifrån men som nu ska ställa om till expansion. När statsministern var på besök i Pajala blev det här tydligt. Någon som helst förståelse för att en kommun i denna situation behöver hjälp för att expansionen ska fungera på bästa sätt verkar inte finnas. Pajala är en kommun som är lyckligt lottad. De järnmalmsfyndigheter som man sedan länge vetat finns där har med den marknadsutveckling som skett blivit brytvärda. Men malm som man tar upp ur marken är inte värd någonting förrän man tillför transporter. Transporter kräver infrastruktur för att fungera. Det regeringen hittills givit besked om är att man ska utreda om eldrivna långtradare kan vara en lösning - sedan är det lite annat också. Det kan de säkert bli - det tvivlar jag inte på - men det kommer kanske inte att ske inom den närmaste 15-årsperioden. Det som finns i dag är en och en halv mil experimentväg på Autobahn utanför Berlin. Den forskning som bedrivits i Sverige av Harry Frank visar att det här kan vara en lösning för långtradartransporter på motorväg i Sverige. Nu pratar vi om en väg som är 15-16 mil lång och som går genom glesbygd och som, minst sagt, är av mindre god kvalitet. Jag tror att en järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara är en bättre lösning. Vi vet dessutom att det fungerar. Men att frakta malmen är bara ett av de problem som måste lösas när det gäller infrastrukturen i Pajala. Väg 99 söder om Pajala ned mot Haparanda och väg 392 ned mot Överkalix måste också rustas upp för att klara det ökade tryck som blir följden av expansionen i Pajala. Ingen kommun vill ha en situation där de som arbetar i kommunen efter väl förrättat värv åker hem till en annan kommun i Sverige, Finland eller Norge. Naturligtvis vill man att de som arbetar inom kommunen ska bosätta sig där. Därför är infrastrukturen i Pajala så viktig. Jag tar i min interpellation upp telefonifrågan. Jag vet att det egentligen är ett annat statsråd som har det ansvarsområdet. Därför ska jag nöja mig med att konstatera att stora delar av Pajala kommun under lång tid kan vara utan fast telefon, bredband och mobiltelefon. Så får det naturligtvis inte vara. Inte heller är det rimligt att man ska använda sig av det finska nätet, eftersom det innebär att det blir betydligt ökade kostnader för den enskilde. Men flyget är definitivt statsrådets ansvarsområde. I svaret sägs att inga planer finns för att expandera flygtrafiken till och från Pajala. Enligt min mening är det precis vad man nu borde planera för - inte sätta i gång med, men planera för. Ett internationellt företag som Northland Resources behöver snabba kommunikationer. De företag som etablerar sig kring gruvnäringen är företag med samma behov. Om man verkligen vill att människor ska bosätta sig i Pajala borde man dessutom värna snabba och bra persontransporter. Allt detta talar för att man borde planera för en expansion också av flyget. Fru talman! Regeringens passivitet duger inte. Man måste inta en aktivare roll för att säkra utvecklingen i Pajala. Senare i dag kommer det interpellationsdebatter om att säkra utvecklingen på lång sikt och om jämställdhet just ur Pajalas perspektiv. Senare kommer också bostadsförsörjning och arbetsmarknadssituation att debatteras. Jag vill med detta konstatera att mycket mer måste göras. Staten måste ta sin del av ansvaret. När Norrbotten och Pajala användes som arbetskraftsreserv och Ams betydde "alla måste söderut" fanns det en rad stöd för att detta skulle kunna fungera. Nu är tiden mogen för det omvända: Staten måste ta sitt ansvar för Pajala.

Fru talman! Infrastrukturministern har aviserat att en kompletterande infrastrukturplan ska presenteras för riksdagen hösten 2012. Från Vänsterpartiets sida har vi drivit på vikten av hållbara malmtransporter, och vi har särskilt lyft fram behovet av järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Det behövs ett ekologiskt hållbart tranportsystem, och järnvägen utgör ett modernt, effektivt, miljövänligt och hållbart sätt att transportera Kaunisvaaramalmen på. Jag vill passa på att än en gång upprepa följande: I norra Sverige är vi i dag i en historiskt mycket positiv utvecklingsfas. 200 miljarder kommer att investeras under den närmaste tioårsperioden. Fru talman! Jag besökte Narvik i höstas och blev imponerad över att man redan hade bestämt sig för att utöka sin hamnkapacitet för att kunna skeppa ut malmen från Kaunisvaara. Det var alltså klart redan förra året, hösten 2011. I Sverige har det än så länge inte hänt speciellt mycket. I början av mars i år gav infrastrukturministern ett uppdrag till Trafikverket, och jag citerar uppdragets innehåll, "att utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan Kaunisvaara i Pajala kommun och Svappavaara i Kiruna kommun samt möjligheten att tillgodose de kommande tranportbehoven och de effekter som uppkommer med anledning av dessa. Uppdraget kan innefatta förbättringsåtgärder på det befintliga statliga vägnätet såväl som ny infrastruktur. I uppdraget ingår dessutom att undersöka förutsättningarna för att bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet." Den 1 juni ska Trafikverket redovisa resultatet. Fru talman! Jag undrar vad infrastrukturministern lägger i orden "ny infrastruktur". Innebär det enbart nya vägar, eller kan det komma att handla om ny järnväg? Den 8 mars såg jag i Nordnytt infrastrukturministern tala sig varm för trådtradare mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Infrastrukturministern sade att det skulle kosta 1 miljard att elektrifiera dessa malmtransporter. Jag ställer mycket stora frågetecken kring trafiksäkerhetsfrågorna. Kommer andra trafikanter att kunna trafikera denna väg samtidigt som 36 meter långa lastbilar kör med åtta minuters intervall? Om dessa sedan ska tillbaka innebär det lastbilar i båda riktningar, med kanske högst fyra minuters intervall, och då blir det ännu mindre tid för andra trafikanter att färdas på dessa vägar. Var ska all annan näring, såsom skogsnäring och besöksnäring, bedriva sina transporter, för att inte tala om alla som bor i området och behöver åka på dessa vägar? Man talar om att det är mycket billigare att satsa på elektrifierad lastbilstrafik än på järnvägar. Frågan är om det inte borde satsas på elektrifierad lastbilstrafik i områden där det redan finns en bra infrastruktur, typ motorvägar. Fru talman! Tornedalen och Pajala behöver ett modernt, effektivt, miljövänligt och hållbart sätt att transportera malm, precis som alla andra delar av landet. På samma sätt som regeringarna i Sverige och Finland samarbetade för att få Botniska korridoren med i det transeuropeiska transportnätet TEN-T borde dessa regeringar kunna samarbeta med varandra om järnväg mellan Svappavaara och Kaunisvaara. Det finns betydande nytta med att skapa ett nytt godsstråk mellan Ryssland och de isfria hamnarna i Norge.

Fru talman! Att det händer saker i och kring Pajala kan ses som ett problem eller så kan det ses som en fantastisk möjlighet. Jag har talat med det tidigare kommunalrådet i Pajala och hört om den otroliga resa det är att från att under närmare 50 år ha jobbat med avveckling nu börja tala om utveckling. Leif Pettersson nämnde lite grann om det i sitt inlägg. Däremot tycker jag att Leif Pettersson ger en väldigt orättvis bild när han säger att regeringen ingenting gör och att ingenting händer i fråga om Pajala, särskilt vad gäller gruvnäringen som sådan och det som är en följd av Northland Resources gruvetablering, och också kommunen i övrigt. Antingen är det, fru talman, en medveten strategi att uttala sig på det sättet eller så handlar det om okunskap eller brist på information, vilket jag i så fall hoppas att vi med den här debatten kan råda bot på. När det gäller arbetet för gruvorna har det under ett års tid förts ganska täta diskussioner. Vi har en särskild person som sitter som spindeln i nätet vid länsstyrelsen och jobbar med koppling till olika departement. Inom Näringsdepartementet samordnar vi de olika statsrådens ansvarsområden för att se vad som kan göras i infrastrukturen. Då gäller det inte enbart väg och järnvägstransporter utan hela den uppbyggnad som följer av gruvans etablering och av att människor kommer att jobba i Pajalaområdet och förhoppningsvis också kommer att bosätta sig där. Det medför konsekvenser i form av behov av barnomsorg, skola, äldreomsorg och annat. Även det finns med. Låt mig så gå till den konkreta frågan, som både Siv Holma och Leif Pettersson tar upp, nämligen hur man kan ha långsiktighet och hållbarhet i transporter, inte minst mellan Kaunisvaara och Svappavaara, innan man sedan kommer in på Malmbanans trafikering där vi vet att malmen till största delen kommer att gå vidare till Narvik. Det arbetet har pågått i två steg, i så kallade åtgärdsval, där man har tittat på strategier. Det ena har man kommit långt med. Man har haft ett gränsöverskridande arbete vad gäller Malmbanan och Ofotenbanan. Nu pågår ett arbete gällande Kaunisvaara till Malmbanan och Pajala med omnejd. Bland annat kommer väg 99, som Leif Pettersson har med i sin fråga, men också väg 392 upp i den diskussionen. Väg 392, som inte berörs på samma sätt som väg 99, kommer dock inte med riktigt lika mycket. Det talas om en järnväg, och jag kan säga att också det har tittats på. Leif Pettersson är orolig för eltradarna, att de enligt honom låter futuristiska och kanske kan finnas på plats om 15 år. Då är frågan: Hur lång tid kan det ta för en järnväg att komma på plats de 15 milen och till vilken kostnad? Generellt vet vi att en mil järnväg kostar 1 miljard. Det betyder 15 miljarder. Just nu finns ett företag som är berett att komma i gång och ha sin första leverans till kund redan 2013. Med det som fokus jobbar vi tätt ihop med alla berörda för att se om och hur befintlig väg kan stärkas upp, och vi jobbar med dispens för tunga lastbilar till att börja med. I det uppdrag som Siv Holma tog upp har det funnits tankar om hur man kan hitta en långsiktig lösning, att pröva någonting nytt som kanske är miljömässigt hållbart och trafiksäkert. Därför ingår i uppdraget att även titta på elvägar. Det ska göras i samklang med människorna som bor i och kring området så att de känner att de har en trafiksäkerhet och en framkomlighet som är anpassad för alla.

Fru talman! Vägarnas betydelse för infrastrukturen i Pajala tror jag inte att vi nog mycket kan betona. Väg 99 är direkt berörd av malmtransporterna. Det är redan i dag en helt undermålig väg som måste stärkas upp. Väg 392 har en annan betydelse, nämligen att också andra varor och transporter till Pajala ska fungera så att människor ska kunna leva och bo där, kunna ha den service som är rimlig i ett samhälle av Pajalas storlek, som dessutom är ett växande samhälle, precis som ministern säger. Pajala är i dag en lyckligt lottad kommun, för man har en möjlighet att expandera och komma ifrån en långvarig situation med minskande befolkning. Hur demografin ser ut i Pajala kommun ska vi bara inte prata om. Pajala har den äldsta befolkningen i Sverige. Men som sagt kommer detta att komma upp i andra interpellationsdebatter, både i dag och längre fram, så det ska vi inte ägna tid åt nu. Vad gäller malmfrakterna kan man till att börja med som Siv Holma sade fråga sig hur rimligt det egentligen är i längden att ha lastbilar som kör på de här vägarna kanske var fjärde minut om det är 60 ton eller var sjätte sjunde minut om det är 90 ton. 90 tons lastbilar tio meter från sovrumsfönstret - det finns människor som bor tio meter från vägen - är inte alls rimligt. På sikt är det inte rimligt att man ska ha den typen av lösning för transporter, oavsett om bilarna drivs med el eller inte. I stället måste det vara rimligt att man använder sig av de möjligheter som finns; det gråberg som gruvan alstrar kan man lägga ut och bygga järnvägsbanken med. En mycket stor del av råvaran kan man använda på det sättet. Eltradare tror jag är en möjlig väg att gå för att få bort en hel del av utsläppen från tung trafik och så vidare, men det gäller framför allt efter våra motorvägar. Harry Frank har också visat med sin forskning att det är fullt möjligt att göra detta där. Men efter den här vägen? Det är en självklarhet att man måste titta på frågan, men jag måste säga att jag inte tror på det projektet. Om dessutom bilar med den vikten ska köra efter den här vägen måste man bygga om vägen helt och hållet. Den har inte den bärigheten. Broarna har inte den bärigheten. Då säger man att det kostar en tiondel - tror jag att det var - av vad det kostar att bygga en järnväg. Men då räknar man inte med att man måste bygga om hela vägen; det kostar också en massa pengar. Malmen kommer att räcka under betydligt längre tid än vad man tror i dag. Det är jag helt övertygad om. Man kommer att hitta malm så det räcker att bryta i kanske uppåt 100 år däruppe. Med de möjligheter som finns tror jag att det i alla fall är rimligt att bygga en järnväg på denna sträcka.

Fru talman! Jag skulle vilja upprepa min frågeställning. Det var väldigt framgångsrikt när infrastruktur och försvarsministern jobbade tillsammans med motsvarigheten i Finland och fick Botniska korridoren att komma med i EU:s TEN-T-projekt, alltså det transeuropeiska transportnätet. Det finns andra fondmöjligheter där, och jag funderar på om det inte skulle kunna bli lika framgångsrikt om Sverige och Finland samarbetade för att få det godsstråk som jag nämnde i slutet av mitt förra anförande, så att man kommer i kontakt med Ryssland och de isfria hamnarna. Järnvägssträckan Kaunisvaara-Svappavaara skulle kunna vara en sådan förutsättning. Det behövs en sträcka mellan Kaunisvaara och den finska sidan. Där finns det en befintlig järnväg. Det här skulle kunna vara någonting som pekade på en stor utvecklingspotential för det här området. Just nu är det inom det här området så att man äntligen, vill jag påstå, har fått möjligheter att få denna efterlängtade gruva till stånd och kan få malm på ett lönsamt sätt. Det har också framkommit, precis som Leif Pettersson var inne på, att livstiden för denna gruva kommer att vara längre än man tror. Det hade varit intressant om man i detta sammanhang hade kunnat ge Trafikverket ett utredningsuppdrag i den riktning som jag nu nämnde.
Fru talman! Redan när diskussionerna kom upp en gång historiskt när Northland Resources skulle börja bryta malm i och kring Pajala fördes en ganska stark diskussion med Finland. Tanken var att man skulle gå över till den finska sidan och skeppa ut från Kemi hamn. Nu blev det inte på det sättet. Snarare är det så att olika händelser har givit vid handen att just för att Narvik har plats och mark att kunna kombinera frakten har fokus utifrån rådande tidssituation på den svenska sidan mer legat på transporter över till Norge. Det behöver för den skull inte utesluta att vi i framtiden kan komma att behöva mer av godsstråk över till den finska sidan. Däremot tror jag att det här tidsperspektivet är lite för snävt för det. Det som verkligen ligger nära till hands, och som Leif Pettersson också ger uttryck för, är att den väg som finns i dag inte har den bärighet som krävs för att man ska kunna köra vanliga lastbilar där, inte heller tunga lastbilar, inte ens de som kommer att få dispens. Det kommer att behöva göras investeringar för den vägtrafiken också. Jag ska själv upp till Pajala igen den 23-24 april. Då kommer också en del företag att vara med, inte minst Scania, som är en av intressenterna när det gäller ellastbilar. Vi kan se på deras inställning till vad som är möjligt. Må vara, fru talman, att Leif Pettersson i dagsläget inte tror på eltradare, men vi kan se om detta utvecklingsmässigt kan vara ett bra demonstrationsprojekt som vi kan ha nytta av i andra delar av landet. Det är bara att titta i området runt ikring, om vi bortser från Bergslagen, som också är ett rikt område. Vi har nya gruvor på gång utanför Jokkmokk. Vi har koppargruvor på gång utanför Kiruna. Om varje gruva som dyker upp ska ha en ny järnväg är det en fantastisk utmaning i sig, men det är svårt att hinna med det, och hur ska vi prioritera in det i budgeten? Leif Pettersson har tidigare nämnt att företagen också kan vara med och betala för investeringar. Det finns diskussioner om detta. För järnvägen är naturligtvis detta egentligen det mest optimala när vi pratar om långa och tunga transporter, även långsiktigt. Men det är också en kostnadsfråga. Då blir frågan: Kan man använda banavgifter till sådant här? Till viss del kan man det, till viss del inte. Vi har gjort det utifrån LKAB när det gäller insatser på Malmbanan i dag. Men det finns också en tveksamhet från företagens sida inför att vara med och betala när infrastruktur ska vara ett statligt ansvar. Hur kan man hantera banavgifter så att de inte blir ett problem eller diskriminerar andra som kör på banan? Det är lite tricksigt. Vi kan heller inte höja banavgifter hur som helst. Men vi tittar på det också för att se hur vi kan hitta lösningar. Jag står fast vid att lösningen att ha vanliga lastbilar som går på den här vägen inte är optimal. Men det blir en hanteringsfråga för att klara den första leverans som går ut till kund 2013. Det är det första som vi har tittat på. Det andra handlar om att titta på infrastrukturen. Det ingår i det uppdrag som Siv Holma nämnde och som jag tog upp inledningsvis i mitt svar. Siv Holma frågade om ny infrastruktur. Det kan vara en helt ny väg. Det kan vara en järnväg, vilket man till viss del redan har tittat på tidigare.

Fru talman! Nu är vi i den lyckliga omständigheten att det finns någonting som heter Inlandsbanan. Om det skulle komma till stånd en gruva i Jokkmokk kan vi i alla fall använda den. Det blir inte speciellt många kilometer man behöver frakta efter väg för att komma till den banan i så fall. Men den kommer också att kräva sina upprustningar för att kunna fungera som malmtransportled, för den sämsta delen av Inlandsbanan är just den mellan Jokkmokk och Gällivare. När det gäller banavgifter kommer det under överskådlig tid inte att gå någon annan trafik på en järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara än Northland Resources malmtransporter. Det innebär att man nästan kan likställa det med en form av industrispår. Det är visserligen väldigt långt men är trots allt detta. Det borde kunna öppna för möjligheten att ta ut banavgifter. Men man måste komma ihåg att man inte kan plocka ut hela vinsten i banavgifter. Företagen måste också ha en rimlig chans att överleva på marknaden. En fråga som jag tog upp i min interpellation var frågan om it och telefoni. Nu är det inte ministerns ansvarsområde. Men jag måste ändå få säga att Pajala i dag är en kommun som är väldigt hårt ansatt av avbrott i både telefoni och bredband och dessutom i mobiltelefonerna. För de gamla som bor i kommunen är det en ren trygghetsfråga. Det är en självklarhet med larm och annat. För de människor som vill kunna bedriva affärsverksamhet är det nästan omöjligt. Jag har sett många och långa reportage i tidningarna hos oss om detta fenomen. Detta måste åtgärdas. Felet ligger i infrastrukturen. Den är gammal, och det är inte gjort någonting åt det sedan den egentligen byggdes. Här måste samhället gå in med pengar och göra någonting åt det hela.
Fru talman! Detta är en mycket viktig interpellation om infrastruktur för att möjliggöra ytterligare export till gagn för hela vårt land. Det är 50 procent av Sveriges bnp som utgörs av export. Stora delar av den exporttillgången kommer från de norra delarna i vårt land och från gruvnäringen som just nu diskuteras. När vi numera diskuterar infrastrukturfrågorna i Sverige tenderar vi att inte vara så modiga. Vi kommer inte så fort till beslut om vi törs göra det. Jag drar mig till minnes och har läst på lite grann historia om hur infrastrukturen byggdes upp i Sverige och framför allt uppåt de norra delarna. I slutet av 1800-talet fattade man beslut om Stambanan som också färdigställdes under slutet av 1800-talet. Man fattade också ett beslut om Malmbanan som färdigställdes 1903. Då var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Men man hade modet trots att man var fattig att fatta dessa beslut. Tyvärr var det bara män på den tiden i den här riksdagen. Tänk om de inte hade funnits. Då hade vi inte haft dessa exporttillgångar som vi har i dag och som är så oerhört betydelsefulla. Det gör att man kan öka exporten avsevärt till gagn för hela landet. I det här landet är det ofta så att vi talar, talar och talar, men vi kommer inte till skott. Jag har haft väldigt mycket att göra med våra finska vänner. De brukar säga så här: Ni svenskar diskuterar och diskuterar. Så svär de och säger: Man måste också göra någonting. Jag tror att det behövs mer action. Jag hoppas att infrastruktur och försvarsministern kan övertala kassahållaren så att det börjar hända någonting med infrastrukturen så att vi kan få ännu mer intäkter till detta land.
Fru talman! Låt mig börja där Sven-Erik Bucht slutade. Det behövs mer action, och det går inte så fort. Jag delar inte riktigt den beskrivningen av verkligheten. När det väl börjar bli konkurrens till LKAB plus att LKAB börjar gå som tåget och med en fantastisk framfart, och till och med ligger före i tid när det gäller att få ut malm, var regeringen där. Det gäller inte minst de senaste 5 miljarderna för att möjliggöra fyra nya mötesspår. Det var något som inte fanns i den tidigare planen. Det har vi gjort tillsammans med bland annat LKAB. Nu har vi också en diskussion när det gäller Inlandsbanan. Man kan tycka vad man vill om det. Det hade kunnat göras betydligt mer åt den banan sedan många år tillbaka i tiden. Det hade det heller inte gjorts. Det pågår just nu en diskussion där avtalet ska förnyas från 2013. Där har jag varit och åkt sträckan från Östersund upp till Arvidsjaur. Det är klart att man kan se den banan som ett komplement till den andra stambanan för att få ut ännu mer kapacitet. Det gäller inte minst när det kommer andra gruvor förutom skognäringen som också finns där runt ikring. När det gäller Jokkmokk och ny gruva som Leif Pettersson talade om kan Inlandsbanan vara en del där. Det rör sig om kanske fyra kilometer. Där finns ett starkt intresse från det företaget att gå in och betala helt och hållet själv i den delen vad jag har förstått. Dock har vi inte fört något samtal om detta ännu. Avslutningsvis är it och telefoni viktigt för alla människor i hela landet. Där det inte fungerar kommersiellt ska staten ta ett ansvar, därav pengar som finns i statsbudgeten för det. När det gäller Pajala, gruvnäringen och vägarna har det gjorts en hel del. Det pågår ett fantastiskt gott samarbete bland alla inblandade aktörer. Min ambition är att när första leveransen går till kund 2013 ska det kunna ske på ett fungerande sätt.